Herr talman! Tack för svaret, klimat och miljöministern! Man kanske kan fråga sig om myggfrågan är någonting som man ska diskutera i riksdagen. Faktum är att det är det. Det vi pratar om är den speciella våtmarksmyggan, sticticus, attackmyggan eller vad man nu vill kalla den. Det är ett samlingsnamn för aggressiva myggarter som inte skyr dagsljus. De kläcks i enorma mängder och har särskilt drabbat områden kring nedre Dalälven, men även Enköping, vissa områden runt Stockholm och Forshaga vid Klarälven i Värmland. Det man måste ha klart för sig är att det handlar om enorma mängder. Det finns en myggfälla som man använder i de här sammanhangen, och om man får 2 000 sådana här myggor i en myggfälla tycker man att det är otroligt jobbigt. Får man 5 000 är det en förskräcklig pina. Är det 10 000 är det olidligt. Sedan märker man ingen skillnad mellan uppmätta 20 000, 30 000 eller 40 000 - det är så att säga fullt. I de här områdena har man vid mängder med tillfällen uppmätt långt över 10 000 myggor i en myggfälla. Bakgrunden till det här är att den förra miljöministern Kjell Larsson var på besök i Österfärnebo år 2000 och såg det hela med egna ögon. Det är för övrigt någonting jag uppmanar miljöministern att göra - att med egna ögon se vad vi pratar om och uppleva det in på bara huden. Kjell Larsson var där och såg den förfärliga situationen. Han bestämde då att så här går det inte att ha det, och därför satte han igång ett projekt med BTI, som är en naturlig bakterie som finns i naturen och som används med framgång, inte bara i Sverige utan runt om i världen, till exempel i Florida och i Rhendalen i Tyskland. Franska rivieran skulle i princip få stänga om det inte vore för den framgångsrika myggbekämpningen. Nu var det en debatt om det här ämnet i slutet av förra året, och då kom beskedet att det skulle fortgå. Sedan har det visat sig att regeringen kommer att dra ned med 25 procent. Då är frågan vem det är som ska stå för den extra kostnaden. Kjell Larsson, den förra miljöministern, slog fast principen att staten skulle stå för 50 procent av kostnaden. Det är inte så konstigt att 50 procent av bekämpningskostnaden ligger på områden som är statligt kontrollerade. Vi talar då om nationalparker, Natura 2000-områden och naturreservat. Det är alltså inte konstigt att staten är med och betalar. Frågan är alltså vem som ska stå för den extra kostnaden. Under 2014 var det två översvämningar där man bekämpade mygg med mycket god effekt. Inga stickmyggsproblem noterades. Det har förekommit problem. År 2012 var det inte fullt lyckat, men det berodde på penningbristen. Det var ju penningbristen som gjorde att man inte kunde bekämpa som man skulle. Det är när det inte ges tillräckligt med ekonomiska medel som bekämpningen inte fungerar.

Herr talman! Jag blir ändå inte riktigt klok på det här. De som jobbar med det här projektet där uppe är på det klara med att man behöver en viss budget för att klara en långsiktighet. Det blir ju inte jätteproblem varje år. Det går lite upp och ned, men man säger att man behöver ha en budget på ungefär 12 1⁄2 miljon vid nedre Dalälven för att klara av det och kunna bygga upp en buffert. Vissa år kan det nämligen kosta 20 miljoner. Skulle vi följa det som den förrförra ministern slog fast skulle vi behöva höja till motsvarande 6 miljoner. Att regeringen i det läget nu väljer att gå från 4 miljoner till 3 miljoner är ett rejält avsteg från principen och någonting som oroar ortsboende, för det här är en stor plåga. När det är som värst kan varken vuxna eller barn gå ut. Inte ens tamdjuren går ut; det är en olidlig situation. Det här är den enda metod som visat sig fungera. Det finns slåtter och bete, men om man tittar på forskningen ser man att det egentligen inte finns någonting annat än BTI som biter, även om det kan minska en del med andra sätt. Då är det ett oroande besked att regeringen nu kommer att dra ned med 25 procent. Det andas också i svaret något slags misstanke om negativa ekologiska effekter. Det visar sig att det råder i princip konsensus att det är svårt att över huvud taget hitta några sådana effekter. Därför är det också viktigt att se till att den här bekämpningen får fortsatt möjlighet att utvecklas, och att man tittar på andra länder och ger resurser som man bevisligen har fått på andra ställen. SIT är en metod som används framgångsrikt när det gäller bekämpning av en viss typ av flugor och även en viss typ av mygg. Den används i dag. Det forskas på det här. Man har kommit ganska långt med den metoden i exempelvis Brasilien, Thailand, Filippinerna och Singapore - Spanien är också på gång. Där använder man den här metoden. Men samtidigt är det så att det här inte görs av sig självt. Det krävs forskning. Den här myggan, sticticus, har vi i Sverige. Vi kan inte räkna med att någon annan gör jobbet. Vi pratar alltså om 5-6 miljoner i forskning i ungefär fem år. Min konkreta fråga är: Är inte detta en väldigt bra sak att satsa på? De alternativa metoderna har ju visat sig ha ringa eller ingen betydelse. Kor är i och för sig trevliga att titta på, men när de trampar i våtmarkerna blir det en perfekt miljö för myggen, så att de kan komma i en ännu större omfattning. Detta har visat sig vara ett slag i luften. Därför kommer frågan om SIT-metoden tillbaka igen och också frågan om var pengarna ska tas ifrån nu när regeringen minskar sitt ansvarstagande i stället för att öka det, som man borde göra.

Herr talman! Ett särskilt mygganslag kan man diskutera. Det vore inte fel, med tanke på den uppbackning som det här arbetet får i andra länder. Men det viktigaste, herr talman, är att pengarna kommer fram. Det blir en otrolig besvikelse för de drabbade - det är tiotusentals. Det har varit en princip med en 50-procentsfinansiering från staten som beror på att man har gått igenom de områden där myggen produceras. Att man minskar detta med 25 procent är väldigt beklagligt. Jag hoppas att regeringen och ministern kan ändra sig på den punkten. Det är IAEA i Wien som står för den här forskningen. Då behöver man faktiskt respektive regerings stöd. Faktum är att miljöministern kan göra en riktigt rejäl insats för detta genom att själv tränga in i det här och vara med och ge stöd från officiellt håll. Annars kommer inte den här forskningen att bli till. Ministern ifrågasätter om det är en långsiktig metod. Ja, men det är den enda som finns. De andra metoderna, hävd eller bete, är ett trevligt komplement, men det visar sig enligt en ny vetenskaplig studie i tidskriften Wetlands Management att de har ringa betydelse. Det viktiga är nu att det här får fortgå och att regeringen fortsättningsvis stöder forskningen och inte backar undan för den ekonomi och de medel som krävs för att det här ska kunna fungera.